Herr talman! Det skulle vara frestande att ta tiden i anspråk för att diskutera subventionerna till SJ, som Olle Östrand också var inne på. Det är ett intressant område. Praktiskt taget allting är ju numera mer eller mindre subventionerat: varven, jordbruket, skogsindustrin, textilindustrin, gruvorna, hamnarna osv. Det sker ju i själva verket en integration mellan sociala funktioner och rent affärsmässiga funktioner, och det samhällsekonomiska betraktelsesättet blir mer och mer intressant. SL fick t.ex. förra året 1,2 miljarder i subventioner. Föreställer sig någon här att SL skulle kunna finansiera sin verksamhet helt och hållet genom att ta upp avgifter för resorna, tror jag att man är orealistisk. Trafiken måste betraktas som en social funktion. Därför är det icke anmärkningsvärt att den subventioneras med skattemedel. Jag tycker att man måste ha den synen också på statens järnvägar, som för investeringar får ungefär lika mycket som SL för hela verksamheten. I år får man t.ex. 1,6 miljarder för dessa. Så något intressant beträffande Husumspåret. Det är ändå så som kommunikationsministern sade att vi har fått preliminära kontrakt på 110 vagnar per dag tack var den i går litet omstridda upprustningen av Forsmo-Hoting-banan. Dessa kontrakt bekräftar att stora timmermassor kommer att gå med järnväg året om. Det gör att Husumspåret — jag är tacksam för att kommunikationsministern ville kommentera den saken — verkligen är aktuellt. Vid Husum ligger nämligen en av Sveriges största industrier, men man saknar spåranslutning med Örnsköldsvik. Detta har utretts många gånger. Senast 1974 gjorde SJ på uppdrag av regeringen en utredning om de ekonomiska och driftsmässiga förutsättningarna för att anlägga ifrågavarande spår. Man har också kommit fram till att nära hälften av inom Ångermanälvens flodområde möjliga avverkningar av massaved konsumeras i det här området. När man nu börjat arbeta efter den idé som kommunikationsministern säger sig förespråka, nämligen att transportera timmer på järnväg, är det angeläget att man är konsekvent och prövar även det förslag som vi lagt fram om att satsa på en sådan här investering. Det är också fråga om arbetsmöjligheter i en hårt drabbad region. Jag vill erinra om att NCB står inför en kris, som mycket väl kan leda till att 1000 arbetstillfällen försvinner i Västernorrlands län. I ett sådant läge vore det tacksamt att kunna satsa på t.ex. byggandet av Husumspåret.

Herr talman! Jag delar kommunikationsministerns uppfattning att arbete i egen regi inte alltid är lönsammast. Det är helt riktigt. Jag är också av den uppfattningen att SJ bör lägga ut viss del av sitt jobb på entreprenad. Men den omfattning som detta har i dag är alldeles för stor enligt mitt sätt att se. Det är klart belagt efter 15 månaders undersökningar att SJ får betala en överkostnad på i runt tal 110 kr. i timmen för entreprenadjobben mot om arbetena hade utförts i egen regi. Jag tycker att kommunikationsministern, som har ett gammalt förflutet som finansman, skulle ha klart för sig vad det skulle betyda med en offensiv satsning inom verkstadsregionen. Jag tycker också att kommunikationsministern borde ha klart för sig vad det betyder för SJ om man genom en ökad kapacitet kan minska avställningstiden för sina lok och vagnar. Det borde inte råda några som helst delade meningar på den punkten. Men sedan blev jag inte klok på kommunikationsministerns agerande i dag. Först slår han fast att vi måste spara och att vi måste prioritera och sätta in våra insatser där de är ekonomiskt riktiga och ger det bästa ekonomiska utbytet. Men samtidigt har inte kommunikationsministern någon som helst uppfattning om verkstadsregionerna, trots att vi på punkt efter punkt har visat var det är ekonomiskt riktigt att sätta in insatserna där. Trots att en utredning pågår inom SJ måste man ha en uppfattning om detta. Herr talman! Om jag inte vore en så försynt person skulle jag kanske våga påstå att kommunikationsministern i dag uppträtt som den perfekte politiske hybriden.

Herr talman! Man får i den politiska debatten höra att man är både det ena och det andra. Jag har i dag av Bertil Zachrisson fått höra — jag bortser från Rune Johansson som ju inte sade vad han egentligen sade, för han var ju så försynt — att jag är litet för död och en aning för byråkratisk. Herrarnas partiledare har dessutom kallat mig för Hawaiibrud. Det finns således en hygglig spännvidd mellan å ena sidan den döda byråkraten och å andra sidan Hawaiibruden. Det är skönt att även från ett så stort parti som socialdemokraterna få höra att man har ett brett register. Det är klart att vi kan anlägga många synpunkter på det här med verkstadsregionerna, men nu är det ju så att SJ precis håller på med sin stora översyn. Jag erkänner villigt att jag säkert kommer att anlägga många synpunkter i det avseendet. Men jag tycker ändå att SJ skall få en rimlig chans att lägga fram det här förslaget, som man ju inte precis lägger sista, men väl näst sista, handen vid tillsammans med alla grupperna i VO 80. Därefter skall vi ta ett rejält tag i frågan och återkomma till riksdagen. Jag vill inte utesluta att det kan visa sig att vad herr Johansson säger är riktigt. Vi brukar ju skylla på utredningar, och i det här fallet tar jag till det knepet. I varje fall i egenskap av ansvarigt statsråd vill jag inte bara någon månad innan SJ är klar med sin stora översyn, som man gör tillsammans med personal och ledning, gå in och säga hur saker och ting bör vara. Sven Henricsson! Beträffande spåret Husum-Örnsköldsvik vill jag säga att vi skall ta en titt på den saken återigen. Det kan emellertid alltid vara ett problem om man binder sig vid en industri. Då får SJ väldigt liten flexibilitet senare. Har man gjort en stor investering förutsätter vi nämligen att det också blir ett långvarigt kontrakt, så att det kan bli någon ränta på det hela. Beträffande SJ:s förräntning totalt sett vill jag säga: Ja, vi kan naturligtvis diskutera den saken, men i princip är det så, Olle Östrand, att i enlighet med den strukturplan som riksdagen har antagit skall SJ gå ihop om tre år. Det är alltså den linje vi driver. Sedan får SJ inom de ramar som riksdagen fastställt se till att det verkligen också går ihop. Alla skall vi försöka se till att man klarar det. Jag känner inte exakt till förhållandena beträffande oljefrakterna mellan Göteborg och Västerås. Men trots allt är det ju så att där järnvägen går ända fram till fabriken — vilket den ofta gör — har järnvägen samma fördel i förhållande till båten som lastbilen kan ha i förhållande till tåget. Ibland visar det sig således att terminalkostnaden blir mycket lägre om man använder sig av järnvägen, därför att man då slipper en omlastning. Det kan vara på det sättet, men jag känner som sagt inte exakt till de geografiska förhållandena i Västerås. Låt mig slutligen, herr talman, till Bertil Zachrisson säga att vår bedömning har varit att vi skall fastställa en ram för SJ som innebär att man får ungefär 5 96 i påslag om året under en femårsperiod. På det sättet får man tid på sig när det gäller att planera långsiktigt. Sedan skall vi varje år göra en översyn. Ibland kan det bli något mer, ibland något mindre. Som jag sade till herr Henricsson vet vi ju inte i förväg hur stor inflationen blir. Därför måste man i någon mån korrigera i efterhand. Men SJ skall alltså veta att man där under en femårsperiod totalt sett kan räkna med ett femprocentigt påslag i reala termer. Efter de fem åren skall vi ha en kontrollstation och se hur vi skall göra inför nästa femårsperiod. Det är alltså ett försök att se till att SJ får en ordentlig framförhållning. Vi kan självfallet ha olika uppfattningar om huruvida det här är det rätta sättet eller inte. Men det är i varje fall gjort i bästa välmening, i all byråkratisk ”dödhet”.

Herr talman!

En av de viktigaste trafikpolitiska åtgärderna i dag är att främja kollektivtrafiken och att minska privatbilismen i de stora tätorterna. Samhällsekonomiska, energipolitiska, miljömässiga och sociala synpunkter kan bara tillgodoses genom en ökad satsning på den kollektiva trafiken i allmänhet och på pendeltågstrafiken i synnerhet då det gäller Stockholmsregionen. Våra olika förslag i motionerna 567 och 983 har inte heller i år lett till några bifallsyrkanden från utskottsmajoriteten. Skrivningarna är i och för sig välvilliga, men i sak har utskottet yrkat avslag i stort sett utan närmare motiveringar. Genom utskottsmajoritetens ställningstagande har man också tagit ytterligare ett steg bort från tidigare riksdagars beslut och uttalanden beträffande inriktning och anslag av medel för att komma i gång med konkreta åtgärder. Vänsterpartiet kommunisterna och socialdemokraterna står fast vid tidigare ställningstaganden om att anvisa de medel som behövs för att nu starta de nödvändiga förstärkningarna och förbättringarna. Dubbelspårsutbyggnaden, i första hand mellan Älvsjö och Flemingsberg, och en pendeltågsstation i Flemingsberg borde redan tidigare ha kommit till stånd mot bakgrund av de stora trafikproblem som finns sedan flera år tillbaka. Det är självfallet ännu mer angeläget nu, efter det att ett ökat antal människor bosatt sig i området och antalet patienter vid Huddinge sjukhus kraftigt har ökat. Under hela planeringen och byggandet av området Flemingsberg i Huddinge med sjukhuset och andra arbetsplatser har det förutsatts att de människor som bor och arbetar i Flemingsbergsområdet skulle få en egen pendeltågsstation. Trots att området nu funnits utbyggt i flera år är frågan om dubbelspår för att klara den ökade trafikbelastningen på sträckan Södertälje-Stockholm och en pendeltågsstation vid Flemingsberg fortfarande olöst. En folkpartimotion tar även i år upp frågan och vill att man skall skapa utrymme för en ny station vid Flemingsberg och ett nytt dubbelspår på sträckan Älvsjö-Flemingsberg. Utskottsmajoriteten avstyrker motionerna, medan den socialdemokratiska reservationen nr 1 innebär ett tillstyrkande av motionsförslagen. Det borde då rimligtvis bli så att vi får en majoritet i riksdagen för att sätta i gång byggandet av dubbelspår mellan Älvsjö och Flemingsberg och en pendeltågsstation i Flemingsberg. För det kan väl inte vara så illa att folkpartimotionärerna även i år tänker springa ifrån sitt motionsförslag med något slags krystade motiveringar om omprioriteringar, nya utredningar eller liknande undanflykter? Då vore det ärligare att låta bli att motionera eller att inför den lokala opinionen och hundratusentals pendeltågsresenärer tala om att man bara motionerar på låtsas, för det är ju det det handlar om. Utskottsmajoriteten menar att man skall utgå från att SJ och SL noggrant följer utvecklingen under de närmaste åren och beaktar trafiktillväxten i Stockholmsregionen. Man talar också om en hög beredskap för en snabb byggstart, om så erfordras. Det är, herr talman, egentligen häpnadsväckande att det har kunnat undgå utskottsmajoriteten att situationen nu närmast är akut, att den kraftiga ökning som skett av både SJ och SL-trafiken på den aktuella bandelen och att trafiksituationen i övrigt är sådan att det är hög tid att nu börja förbättringarna genom en utbyggnad. En utbyggnad nu är nödvändig för att förhindra en ytterligare försämring av förhållandena för kollektivtrafiken och för att inte motverka de i största enighet uttalade syftena att förbättra kollektivtrafiken. Lika väl som tiotusentals människor bosatta i Huddinge kommun, anställda och patienter vid Huddinge sjukhus och anställda vid olika industrier i området direkt berörs av Flemingsbergsstatioren, berörs tiotusentals människor i Södertälje direkt av rådande olägenheter vid Södertälje södra station. Det är ett gammalt problem, ja visst, men det blir därför inte mindre angeläget. Förhållandena vid Södertälje södra är i stort sett desamma som för över 50 år sedan, trots den mångdubbling av persontrafiken som skett. För varje år som går utan att en omfattande upprustning och ombyggnad kommer till stånd förvärras och försvåras förhållandena för många resande. Särskilt behovet av upprustning och handikappanpassning av förbindelserna till och från perrongerna kräver åtgärder snabbt. Olika förslag och utredningar har under årens lopp visat att de flesta problemen går att lösa och att betydande förbättringar kan åstadkommas med relativt enkla lösningar. Fortfarande synes det emellertid vara så att statens järnvägar och Storstockholms Lokaltrafik inte kan enas om olika praktiska, tekniska och framför allt ekonomiska frågor. Därför skjuter man hela tiden den här frågan framför sig. Dade gäller främst pendeltågstrafiken med åttiotalet pendeltågsturer men även övrig trafik med expressoch snälltåg till och från Malmö, Göteborg, Eskilstuna osv. Det är helt otillfredsställande att över 50 tågbyten med omstigningar måste ske genom att resenärerna tvingas gå ned i en tunnel, som förbinder olika plattformar genom smala, branta och hala trappor, där trängseln blir olidlig ibland och där riskerna för skador är stora, särskilt under vinterhalvåret. Det gäller alltså dagligen över 50 sådana tågbyten. De förslag som ställs i vpk-motionen 983 och s-motionen 451 aktualiserar ånyo frågan om en genomgripande upprustning och ombyggnad av Södertälje södra, och det är nu på tiden att någonting händer. Utskottsmajoriteten redovisar även i år att man delar motionärernas uppfattning i principfrågan om nödvändigheten av upprustning och ombyggnad men finner ändå ingen särskild riksdagens åtgärd påkallad. Den borgerliga utskottsmajoritetén redovisar alltså samma uppfattning men är inte beredd att göra något konkret ställningstagande för att snabbt börja avhjälpa bristerna. Samma ”Södraelände” skallt. v. finnas kvar — det är bara det att eländet tilltar i takt med ökat antal resande! Samtidigt tvingas många människor, främst barnfamiljer, äldre och rörelsehindrade, att avstå från att använda kollektivtrafiken — på grund av de urusla förhållandena på Södertälje södra station. I vpk-motionen 983 tas också andra viktiga frågor upp, som berör främst Södertälje kommuns invånare. Det gäller möjligheten att utöka pendeltågstrafiken med lokaltågstrafik på SJ:s järnvägslinje Södertälje-Eskilstuna och förbättringar av nuvarande förbindelser Södertälje-Järna-Mölnbo-Gnesta. Linjen Södertälje-Eskilstuna är mycket litet utnyttjad, och en pendel mellan Södertälje och Nykvarn borde inte stöta på några hinder av den anledningen att det inte skulle finnas plats på linjen. Tvärtom skulle därigenom linjen kunna utnyttjas betydligt rationellare än vad som nu sker. I motionen pekas på en rad fördelar som en sådan förbindelse skulle medföra för tiotusentals Södertäljebor, som är bosatta efter denna sträckning, bl.a. för kommunikationerna till Ing 1 och Scaniarinken, men framför allt för alla arbetsresor till olika delar av regionen. I motionen föreslås att riksdagen skall uttala att överläggningar mellan statens järnvägar, Storstockholms Lokaltrafik och Södertälje kommun snarast skall upptas i syfte att åstadkomma en utökning av pendeltågstrafiken med en förbindelse mellan Södertälje södra och Nykvarn. Vad säger då utskottet om detta? Jo, följande: ”Utskottet avstyrker vidare yrkandet i motion 983.” Det är vad utskottet säger. Möjligt är att motiven för avslaget skall kunna utläsas ur motiven för avslag på förslaget om upprustning av Södertälje södra, men det sägs inte. Man måste fråga sig: Vad kan utskottsmajoriteten ha emot sådana överläggningar som föreslås i motionen? Herr talman!

Herr talman! I proposition 1978/79:99 angav dåvarande regeringen bl.a. att en del järnvägslinjer skulle hänföras till ett s.k. riksbanenät. Andra åter skulle bli föremål för utredning och överväganden när det gällde den framtida klassificeringen. I anslutning till den nämnda trafikpolitiska propositionen motionerade bl.a. jag om att järnvägslinjen Bjärka/Säby-Västervik skulle hänföras till det s.k. riksbanenätet. I anslutning till årets budgetproposition har jag tillsammans med ledamöter från samtliga partigrupper utom folkpartiet på Kalmarlänsbänken motionerat om att järnvägslinjen Bjärka/Säby-Västervik skall hänföras till det s.k. riksbanenätet. En liknande motion har väckts av ledamöterna på Östgötabänken, med samtliga partier representerade. Vilka är då skälen till motionerna? Ja, skälen är många. För det första måste den starkt ökade resandefrekvensen på de kollektiva trafikmedlen och de positiva tendenser som finns för framtiden ytterligare öka underlaget för och därmed behovet av att landets järnvägslinjer erhåller likvärdiga förutsättningar att klara trafikservicen. För det andra har riksdagen fastlagt den regionalpolitiska inriktningen i landet. Inom regionerna är bl.a. järnvägslinjerna upptagna som viktiga delar i regionens framtida utveckling. För det tredje medför systemet med s.k. riksbaneklassning av en del järnvägslinjer att de ekonomiskt svaga områdena i landet får ytterligare problem, om inte järnvägslinjerna inom regionen hänförs till det s.k. riksbanenätet. Herr talman! Det finns ännu flera vägande skäl för de tidigare nämnda motionerna, men jag har faktiskt svårt att egentligen finna tungt vägande skäl för att utesluta ett antal järnvägslinjer från det s.k. riksbanenätet. Herr talman! Jag yrkar således bifall till reservation 6, mom. 17 a och c. I övrigt yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Det är med tillfredsställelse som vi i vänsterpartiet kommunisterna nu kan se att resandefrekvensen har ökat på de svenska järnvägarna. Även godstrafiken har ökat, men jag skall framför allt uppehålla mig vid persontrafiken. Vi har i många år pläderat för och arbetat för ökat tågresande, men inte förrän nu har det varit klimat för att vidta åtgärder som visat järnvägarnas betydelse. Den ökade resandefrekvensen medför emellertid att det måste ställas större krav på trafikföretaget, SJ, och vi har i en motion tagit upp några punkter som vi har givit huvudrubriken ”Ökad trivsel på tågen”. Det är mycket angelägna förbättringar vi föreslår med tanke på den stora ökning av trafiken som skett, speciellt på vissa linjer. Bl. a. har vi framhållit betydelsen av att järnvägsstationerna rustas upp till en bättre standard. Det är anmärkningsvärt vid en jämförelse med vad som kostas på t.ex. flygterminaler hur litet som satsas på den stora resandeström som passerar många av järnvägsstationerna. Det skulle i och för sig inte behövas särskilt stora insatser för att åstadkomma önskvärda förbättringar. I en motion som gäller Uppsala län har jag pekat på järnvägsstationen i Uppsala som troligen är en av de mest belastade i landet, möjligtvis frånsett storstäderna. Vid Uppsala C passerar 10 000 resenärer per dygn. Stationsbyggnaden är oerhört nedsliten och ger inte på långt när den service som skulle behövas. Det är ett exempel på en station som skulle behövas rustas upp — det finns många andra. Vi har också tagit upp åtgärder som vi anser borde genomföras på själva tågen. I fråga om servering på tåg ligger vi internationellt sett oerhört långt efter. Det har varit jämmerligt på våra tåg, och det skulle behöva göras rejäla insatser för att den stora resandeströmmen skall få möjlighet att inta förtäring på ett smidigare och trevligare sätt — på många tåg finns det f. ö. inte alls några serveringsmöjligheter. Ett annat område som vi har berört gäller personalförstärkningar. Det är uppenbart att det behövs mera folk på tågen för att klara av den ökade resandeströmmen. På många sträckor, där belastningen är stor, hinner tågpersonalen inte ge den service som egentligen skall finnas på tågen. Därför behövs det alltså personalförstärkningar. På många långlinjer finns det uppenbara problem med att det förtärs alkohol på tågen, vilket medför olägenheter för många passagerare. Enda sättet att få bukt med det problemet är naturligtvis mera personal på tågen så att övervakningen kan bli bättre. Slutligen har vi påpekat att det har skett en försämring av servicen för allergiska personer. Dels har antalet allergiker ökat, och det ökar ständigt, dels har rättigheten att ta med pälsdjur, framför allt hundar, vidgats så att de nu kan få tas in i samtliga kupéer utom i sovvagnar och liggvagnar. Det är en betydande olägenhet för den stora grupp människor som lider av allergiska besvär. Vi har ansett att det borde vara enkelt att ordna speciella kupéer för allergiker. Vi har tagit fram exempel från SL. På pendeltågen finns det särskilt uppmärkta kupéer, avsedda för allergiker, där man inte får ta in husdjur. Det skulle vara ganska enkelt och i och för sig inte kosta något extra, om man kunde införa en sådan ordning också på SJ. Alla de krav som vi har fört fram i vår motion har utskottet i stort sett ställt sig väldigt välvilligt till. Man säger att det är riktigt, det är bra, det bör genomföras osv., men samtidigt hänvisar man till att det bör genomföras inom SJ:s ram, det är saker som SJ får ta itu med, det pågår utvärderingar och sådana saker. Problemet är att för att man skall kunna genomföra förbättringar måste man få resurser, och det är därför vi anser att detta är någonting som riksdagen borde ta ställning till. Det räcker inte med några välvilliga skrivningar i utskottsbetänkanden, utan det måste satsas pengar, om de här serviceförbättringarna på tågen skall kunna genomföras. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till motion 999. Jag skall nu helt kort beröra några lokala problem som gäller järnvägstrafiken i Uppland. För tredje året i följd har jag tagit upp den ur trafik tagna banan Enköping-Uppsala, som avskars av motorvägsbygget vid Enköping och sedan dess inte har tagits i trafik igen. Den här bandelen är ett typiskt exempel på hur man har behandlat järnvägssträckor i det här landet — långt ifrån det enda men ett mycket talande exempel. På 1970-talet ändrade man mycket radikalt på turerna så att det helt enkelt blev omöjligt för folk att använda järnvägen. Då sjönk naturligtvis resandefrekvensen, och sedan kunde SJ lägga fram utredningar som visade ett väldigt lågt utnyttjande. Det är en politik som har genomförts på många andra håll i landet, och detta är ytterligare ett exempel. Upplands Lokaltrafik, som så småningom fick gå in med remissvar när banan skulle läggas ner, visade just på att tidtabellerna var så lagda att folk inte hade någon möjlighet att använda rälsbussarna, som då gick, för några arbetsresor. När Upplands Lokaltrafik sedan satte in sina bussar och gjorde en vettig tidtabell fick man en oerhört ökande resandeström på de kollektiva färdmedlen mellan de här två städerna. Hade detta inträffat något tidigare, hade säkert också den här banan kunnat hållas vid liv. Här finns nämligen ett underlag för trafiken, och det har just resandeströmmen vid Upplands Lokaltrafik visat. I det här fallet är det inte bara fråga om persontrafik, utan här finns också en ganska stor godstrafik. Godset kommer med fjärrtåg från norr och söder — naturligtvis framför allt från norr — till Uppsala central, lastas där om på lastbil och körs landsvägsledes till Enköping. När man gjorde det välmotiverade motorvägsbygget vid Enköping — det var naturligtvis nödvändigt ur landsvägstrafikens synpunkt — klippte man av järnvägen, eftersom man inte ville ta den merkostnad det skulle ha inneburit att bygga en planfri korsning, dvs. en viadukt. I och med detta var den här lilla bandelens öde beseglat, och den ligger nu kvar outnyttjad. Linjen skall dock inte rivas upp, utan av militära beredskapsskäl kommer den att ligga kvar. Det finns alltså underlag för trafik på den här banan, och man borde satsa de pengar som behövs för att få i gång trafiken igen. Det skulle vara ett värdefullt komplement till lokaltrafiken i Uppland. Givetvis kan man inte ersätta landsvägstrafik med järnvägstrafik, men f.n. är belastningen på landsvägsbussarna ibland så stor att man nästan inte kan klara trafiken. Detta visar att här finns underlag för en fortsatt järnvägstrafik. I det här sammanhanget har jag också tagit upp några ytterligare krav, speciellt när det gäller banan Västerås-Enköping. Längs den ligger Bålsta, som är en kranskommun till Stockholm i Uppsala län och har en mycket stor inpendling till Stockholm. Där finns ingen järnvägstrafik, utan sedan många år har Bålsta passerats tåg förbi. Det finns ett stort underlag för tågstopp i Bålsta. Ett sådant skulle också underlätta oerhört mycket. Det skulle minska biltrafiken, och kommunen skulle få skatteintäkter på grund av att man inte gjorde bilavdrag. Underlaget för persontrafik är minst lika stort som för den s.k. Uppsalapendeln på norra stambanan mellan Uppsala och Stockholm. Ett tågstopp här är alltså välmotiverat och skulle säkert ganska snabbt betala sig både för SJ och för kommunen i fråga, dvs. Håbo kommun. Därför har jag också i motionen yrkat om tågstopp, framför allt i Bålsta men även på andra platser, i första hand i Uppland. Man svarar att det åligger SJ att i samband med tidtabellsförändringar se över sådana saker och undersöka möjligheterna. Men om inte riksdagen tar initiativ när det gäller lokaltrafik, så vet vi av erfarenhet under åren att det inte blir någonting av. Man har i stället tunnat ut trafiken och därigenom försämrat möjligheterna. Nu har vi visserligen en bättre politik, som jag sade tidigare, och vi får hoppas att det sätter sina spår så småningom. Riksdagen borde ändå kunna ta initiativ i dessa frågor och kräva dessa uppenbara förbättringar av trafiken i olika regioner. Jag vill med detta yrka bifall till motionerna 997 och 229.

Herr talman! I motion 1356 vill vi pröva förutsättningarna för bättre tågförbindelse runt Mälaren och utefter Östgötapendelns sträckning genom Södermanland. Orsaken är inte någon överdriven tågromantik, utan snarast det mycket tryckta arbetsmarknadspolitiska läget inom vårt län. Södermanlands län har större arbetslöshet än riket i övrigt har i genomsnitt. Vi har betydande varsel inom industrin. Svenskt stål i Oxelösund kommer enligt sin perspektivplan att friställa åtskilligt med personal under de kommande åren. Vi har liknande fall i Torshälla med Nyby/Uddeholm. Vi riskerar även att vår halvprivata järnväg TGOJ blir tvungen att minska sin personalstyrka, om malmtransporterna för Grängesberg skärs ned, som allt talar för. Det finns alltså flera krisföretag som har varsel eller kan tänkas lägga stora varsel den närmaste tiden. Som marknadsekonom är jag självfallet i sådana lägen förespråkare för generella åtgärder i stället för stora statliga bidrag till sjuka företag med mer eller mindre dåliga framtidsutsikter. En generell åtgärd är att förbättra kommunikationerna, i synnerhet i närheten av stora arbetsmarknadscentra runt om i länet. Jag tänker på Stockholm, övriga Mälardalen och Norrköping-Linköpingregionen. En förbättrad tågkommunikation för länet skulle medföra en bredare och rörligare arbetsmarknad, som skulle kunna ge en smidigare anpassning när det gäller de nedtrappningar på arbetsmarknaden som i dag direkt kan förutses och de arbetsmarknadsproblem vi har i dag. Herr talman! I betänkandet anförs att man med stor skyndsamhet vill pröva de krav som framförs i motionen. Jag anser att vi motionärer kan låta oss nöja med detta.
Herr talman! Jag har i motion 990 tagit upp SJ:s verkstäder i Bollnäs. Jag yrkar att riksdagen begär att regeringen utser en arbetsgrupp med uppgift att lägga fram förslag till riksdagen om en utvecklingsplan för SJ:s verkstäder i Bollnäs. Jag skall inte lämna någon större redogörelse över dessa verkstäder — det har gjorts i motioner och i tidigare års debatter i riksdagen. Vad som är värt att notera är att de lokala fackliga organisationerna vid SJ:s verkstäder i Bollnäs förra året presenterade en omfattande utredning som visar en del värdefulla fakta, som borde vara av betydelse för SJ och statsmakterna när man nu håller på med samordning och centralisering av kapaciteten vid SJ:s samtliga verkstäder. Fackens utredning visar bl.a. att produktionskostnaderna per timme är mycket lägre vid Bollnäsverkstäderna än för de objekt som SJ lämnar ut på entreprenad till privata företag. Man visar också att olika besparingsåtgärder är möjliga att genomföra. Man säger att med relativt små investeringar skulle exempelvis det stora energiöverskott som nu går förlorat i samband med tillverkning av fjädrar kunna återvinnas och stora besparingar därmed kunna åstadkommas. Det finns flera konkreta exempel från denna lokala fackliga utredning — exempel som tydligen inte de centrala utredningsorganen har haft tillgång till. Vid ett flertal tillfällen har också representanter för Bollnäs kommun och för de anställda uppvaktat SJ och regeringen. Vid dessa uppvaktningar har man lagt fram konkreta förslag på hur man skall kunna trygga jobben och en rationell produktion samt på utvecklandet av nya produkter i Bollnäsverkstäderna. Att man nu är överens om att det skall ske ytterligare satsningar på SJ för att bl.a. öka persontrafiken måste innebära att det ställs större och större krav på serviceunderhållet. Men den centralisering som nu pågår av SJ:s verkstadsorganisation har som bekant enligt de anställda skapat sämre serviceförutsättningar. Att en samordning beträffande verkstadskapaciteten bör åstadkommas är såvitt jag förstår ingen motståndare till, men det får inte innebära centralisering och privatisering, och det får framför allt inte innebära att ett gediget yrkeskunnande slösas bort, som i Bollnäs. Ett annat viktigt argument för bibehållandet och utvecklandet av produktionen i Bollnäs är de regionaloch sysselsättningspolitiska aspekterna. Verkstäderna i Bollnäs spelar en betydande roll för arbetsmarknaden i nämnda kommun och också för hela länet. Utskottet kostar visserligen på sig att säga att man i vederbörlig mån bör beakta arbetsmarknadsoch regionalpolitiska synpunkter vid bedömningarna av hur SJ:s verkstadskapacitet skall utnyttjas. Men det hade varit bättre om utskottet redan nu tagit en klar ställning för bibehållandet och utvecklandet av SJ-verkstäderna i Bollnäs. Utskottet har, såvitt jag förstår, all den information som krävs för ett sådant ställningstagande. I reservation 4 sägs att de brister som påtalats i motionerna aktualiserar en genomgripande omprövning av SJ:s nuvarande verkstadspolitik och att det i ett sådant sammanhang vore naturligt att också på nytt pröva bl.a. Bollnäsverkstadens möjligheter att bidra till effektivare verkstadsfunktioner inom SJ. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservation 4.

Herr talman! Bland de många järnvägsmotioner som behandlas i det här betänkandet finns också några från socialdemokrater i Värmland. Det gäller flera bandelar där vi föreslagit olika åtgärder som vi bedömt som angelägna, såväl trafikpolitiskt som ur sysselsättningspolitiska och miljömässiga aspekter. Samtliga motioner har dock avstyrkts av trafikutskottet, liksom de också gjorts tidigare år då vi haft liknande krav. Låt mig dock säga att jag, sett ur Värmlands synvinkel, finner årets upplaga av trafikutskottets betänkande rörande järnvägarna något mera positivt än de tidigare, eftersom utskottet pekat på möjligheten att få vissa arbeten utförda som beredskapsarbeten, i de fall det finns sysselsättningsmässiga skäl för detta. Och det finns det ju verkligen i Värmland. Detta gäller i första hand vårt förslag att låta bygga ett anslutningsspår mellan Bergslagsbanan och inlandsbanan vid Herrhult i östra Värmland. Spåret skulle få en längd av omkring 2 400 m, och det skulle bl.a. medföra att trafiken från Ludvika och Bergslagen mot Kristinehamn väsentligt underlättas. Med den svåra sysselsättningssituation som f. n. råder i östra Värmland, med bl.a. stora neddragningar i Storfors och Björneborg och stora sysselsättningssvårigheter i såväl Filipstad som Kristinehamn, skulle byggandet av nämnda anslutningsspår vara mycket angeläget ur arbetsmarknadssynpunkt. Byggandet av spåret — som f. ö. revs upp för något år sedan i samband med att inlandsbanan byggdes om och fick en delvis ny sträckning — torde dessutom vara lämpligt att utföra såsom beredskapsarbete. Detsamma gäller förslaget om att i samband med byggande av anslutningsspåret också låta elektrifiera bandelen Herrhult-Kristinehamn, vilket förutom att vi skulle få ett antal arbetstillfällen under byggnadstiden också skulle innebära minskad åtgång av dieselbränsle. Självfallet skulle vi se det mycket positivt, om några av de 25 miljoner som utskottet avsatt för upprustning av inlandsbanan skulle tillfalla just Värmland. Men om så inte skulle bli fallet, förutsätter vi att SJ i samråd med länsarbetsnämnden i Värmland verkligen aktualiserar de här projekten. Samma motiv gäller för förslaget om elektrifiering av Fryksdalsbanan, som också ligger i en region med mycket svår arbetslöshet. En elektrifiering av Fryksdalsbanan skulle förutom minskad oljeförbrukning och därmed också en miljöförbättring innebära att motorvagnarna skulle bli mer tystgående och attraktiviteten öka. Det finns alltså alla skäl för SJ och länsarbetsnämnden att också titta närmare på detta projekt. Vårt motionskrav om att utreda ett statligt övertagande av den privatägda NKLJ-banan har avvisats med motiveringen att det nyligen har gjorts en framställning från ägarna, Uddeholmsbolaget. Om inte SJ är villigt att överta banan, begär bolaget att få tillstånd att riva upp rälsen. Vårt krav föregående år avvisades med motiveringen att någon framställning från ägarna om ett statligt övertagande inte hade aktualiserats. Nu har det alltså kommit en framställning, och då anser utskottet att den inkommit så nyligen att det inte är påkallat med någon åtgärd från riksdagens sida. Herr talman! Det är klart att det hade varit positivt med ett uttalande från riksdagen om angelägenheten av att frågan om ett statligt övertagande av banan hade utretts i enlighet med vårt krav i motionen. I varje fall hade det varit önskvärt med ett uttalande om att ägarnas andrahandskrav om att få riva upp rälsen skulle avvisas av regeringen. Samtliga kommuner efter banan har engagerat sig mycket hårt för ett bibehållande av NKLJ-banan. Man gör det med motiveringen att banan behövs och att den är en resurs som nu ligger tillingen eller i varje fall mycket liten nytta. Man gör det för att alltmer trafik —- såväl godssom persontrafik — belastar den parallellt gående landsvägen ner mot Karlstad. Drygt 2 000 personer i Forshaga har sitt arbete i Karlstad och pendlar följaktligen varje dag. Till detta kommer ett stort antal skolungdomar som varje dag också trafikerar sträckan. Sedan ett par år tillbaka fraktas på landsvägen också en mycket stor kvantitet timmer som tidigare transporterades på NKLJ-banan. Allt detta motiverar att kommunerna på fullt allvar vill undersöka möjligheterna att framför allt återföra godstransporterna till banan men också pröva möjligheterna att återuppta persontrafiken. Allt detta är argument för att bibehålla banan och, i stället för att eventuellt riva upp rälsen, se till att erforderliga underhållsarbeten snarast kommer till stånd. Det finns all anledning att — i likhet med vad socialdemokraterna i trafikutskottet säger i ett särskilt yttrande — påminna om det trafikpolitiska beslutet 1979. Där poängterades bl.a. vikten av att transporterna i ökad utsträckning borde överföras från landsvägen till järnvägen. Vi instämmer också i uppmaningen till regeringen att prövningen av framställningen om statligt övertagande av NKLJ-banan bör ske snarast. Herr talman! Till sist vill jag säga bara ett par ord om en annan aktuell bandel i Värmland, nämligen Arvika-Mellerud. Det har vid särskilda kontroller för en tid sedan visat sig att de vagnslaster som framförs på banan varit för tunga för den standard som banan har — dvs. axeltrycket översteg 15 ton. Personalen på lastplatserna har därför fått order att ej växla in vagnar som misstänks vara för tunga. Detta har i sin tur fått allvarliga konsekvenser för berörda industrier som inte får lasta full last, som de har gjort tidigare. En upprustning av banan till högre axeltryck är därför av synnerlig vikt, om inte transporterna skall tvingas från järnvägen och till landsvägen. Mister banan godstrafiken minskar lönsamheten och persontrafiken, och hela banan kommer i fara. Även här bör alltså SJ och länsarbetsnämnden ta kontakter för att via beredskapsmedel rusta upp också denna bandel. Om jag är rätt underrättad görs det om en stund här i huset en uppvaktning just i detta ärende. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till de socialdemokratiska reservationerna i trafikutskottets betänkande nr 19.

Herr talman! I motion 260, som behandlas i trafikutskottets betänkande, har vi socialdemokrater på Gävleborgsbänken tagit upp frågor som berör SJ-verkstaden och SJ:s verksamhet i Bollnäs. truckverkstad, plåtslageri och smedja samt fjäderverkstad. Där sker underhåll och nytillverkning av fjädrar, underhåll och reparationer av Ba-maskiner, truckar och spårbundna fordon, nytillverkning och underhåll av maskinell utrustning till banavdelningen. Den ökade trafikfrekvensen inom SJ har även fått följdverkningar som nu innebär mer arbete vid Bollnäsverkstaden, och därför har en del nyanställningar av personal ägt rum. Detta är en mycket glädjande utveckling för den här verkstaden, där anställningsstopp varit rådande under många år. Som exempel på ökade arbetsuppgifter vid verkstaden kan nämnas att det år 1979 gjordes revision och nytillverkning av 16 000 fjädrar som 1980 ökade till 19 000, och för 1981 beräknas behovet till 25 000 fjädrar. Nu innebär emellertid SJ:s utredningar och förslag om samordning och centralisering av kapaciteten och verksamheterna vid SJ:s verkstäder ett hot mot verksamheten i Bollnäs. Bollnäs är en ort som under många år har drabbats mycket hårt av SJ:s centraliseringar, och totalt har ca 1000 arbetstillfällen rationaliserats bort vid statens järnvägar i Bollnäs. Detta är ganska mycket för en så liten kommun. Det bör i det här sammanhanget också påpekas att vi i Hälsingland inte har fått del av någon ny utlokaliserad statlig verksamhet. De fackliga personalorganisationerna vid SJ:s verkstäder i Bollnäs har under 1980 genomfört en mycket omfattande egen utredning, som Olle Östrand, ledamot i trafikutskottet, och jag har fått ta del av och diskuterat tillsammans med såväl de anställda som ledningen vid besök vid verkstaden.

I motionen har vi i ett antal punkter redovisat olika förslag som kan ge nya arbetsuppgifter till verkstaden och trygga jobben. Dålig teknik, ökad skadefrekvens, lokskador, vagnskador, brist på lok och vagnar är de stora problemen inom SJ i dag. När nu på grund av den ökade trafikintensiteten behovet av fler och nya komponenter ökar inom SJ:s verksamhetsområde borde man kunna ta vara på den erfarenhet och kunskap som finns vid Bollnäsverkstaden, bl.a. när det gäller utveckling av nya produkter. Om verkstaden får vara med och utveckla och tillverka nya produkter och sedan även svara för underhåll och service, så är det en fördel ur många synpunkter. I Bollnäs, som tidigare var en av landets större driftsverkstäder, har vi fortfarande, om än i blygsam omfattning, såwäl vagnsreparationer som översyn av lok. Där finns stora lokaler, som är uppvärmda och i relativt gott skick, och där skulle man utan större problem kunna ta betydligt fler sådana här vagnsreparationer och översyner av lok, vilket SJ har så stort behov av. Vi motionärer har förutsatt att berörda parter samt representanter för regering och riksdag vid överläggningar med bl.a. SJ:s centrala ledning skall överväga och ta del av de synpunkter som anförts i motionen. Det är ju en rimlig begäran, som det inte borde vara svårt för trafikutskottet att instämma i. Ändå avstyrker utskottets borgerliga majoritet vår motion med en till intet förpliktande skrivning. Vi motionärer kommer emellertid att fortsätta vårt arbete oförtrutet, för att få en positiv utveckling av verksamheten vid SJ-verkstaden i Bollnäs. Socialdemokraterna i trafikutskottet har i reservation nr 4 ställt sig bakom kraven i vår motion och begärt att vad de anfört i reservationen skall ges regeringen till känna.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

Herr talman! Socialdemokraterna i Jönköpings län har i en motion i anslutning till det ärende som nu behandlas krävt att man skall ändra på det tidigare regeringsbeslut som innebar att man spred de resurser som finns vid elektrobyggnaden i Nässjö ut på bandistrikten. Det var ju våren 1979 som den då nyligen tillträdda borgerliga regeringen fattade ett beslut om att lägga fast det ställningstagande som SJ hade gjort tidigare om att splittra resurserna vid elektrobyggnaden i Nässjö — detta trots att man varken inför eller efter beslutet har kunnat påvisa några fördelar med det. Det var också naturligt att de berörda personalorganisationerna, liksom flera av bandistrikten, ställde sig avvisande till det förslag som SJ då lade fram. Det beslut som då togs innebar i korthet att den regionala administrationen av den byggnation som elektrobyggnaderna svarat för skulle föras över till bandistrikten. Det innebar att förråd och verkstad för den eltekniska utrustningen, med komponentsammansättning och prefabrikation, skulle koncentreras till Nässjö för hela SJ. Utvecklingen under den tid som har förflutit sedan beslutet fattades har bekräftat det felaktiga i beslutet. Riksdagens revisorer har låtit göra en undersökning av vilken framgår att mycket har gått snett. Undersökningen visar också att omorganisationen inte gav det resultat som SJ hade hoppats på. Genom att på bandistrikten runt om i landet lägga ut tidigare sammanhållna resurser fick man kraftigt splittrade resurser. I utredningen konstaterar man att den kontinuitet som man tidigare hade i den tekniska ledningen för byggandet, med en samlad expertis, nu inte längre finns. Nu måste man, anses det, ute på bandistrikten med egna personalresurser försöka täcka behovet av sakkunskap, men det är tvivelaktigt om man kontinuerligt kan upprätthålla kapaciteten. På Eb — Elektrobyggnaderna — hade man tidigare 20 personer för att klara just de här uppgifterna.

I dag finns det alltså ingen samlad resurs. Vidare konstateras: ”En totalplan över byggverksamheten bör upprättas i vilken de större byggprojekten fördelas på det samlade byggorganet och de övriga — mindre — på bandistrikten.” I klartext innebär detta att man, enligt min mening, har behov av en administrativ kapacitet för att klara problemen. Här skulle man alltså kunna göra på motsvarande sätt. Sedan konstaterar man följande: ”För att säkra väl fungerande samband mellan Eb:s nuvarande verksamhet och banavdelningens byggande av anläggningar, särskilt på signalsidan, bör det särskilda byggorganet ges särskild sakkunskap härför.” Det efterfrågas alltså en sammanhållen kompetens när det gäller dessa frågor. Många av de diskussioner som förs pekar på ett återupprättande av den verksamhet som tidigare bedrivits av Elektrobyggnaderna. Revisorernas undersökning har alltså bekräftat riktigheten i den kritik som hela tiden har riktats mot omorganisationen. När nu revisorernas undersökning remissbehandlas återkommer samma kritik.

verkstadsoch förrådsdrift) inom i varje fall det elektrotekniska området.” Därmed visas också att man ute på bandistrikten för precis samma principiella diskussion som de fackliga organisationerna för, och även exempelvis länsstyrelsen i Jönköpings län. Därför är det glädjande att man från socialdemokratiskt håll gör en direkt beställning genom att ge regeringen till känna vad som har anförts beträffande lokaliseringen av byggnads-, elektrooch signalverksamheten till Nässjö. Det är alltså i klartext en beställning. Jag hade inte väntat mig att de borgerliga skulle vara så pass positiva som de trots allt var på den här punkten. Majoritetsskrivningen är ju ändå ett steg framåt i jämförelse med nuvarande förhållanden.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

Herr talman! Det är inte min avsikt att ta upp någon ny debatt, utan jag vill bara framföra en del ytterligare synpunkter, som jag inte hann med under mina repliker.

Men när vi i dag skall diskutera de svenska järnvägarnas framtid kanske man också bör konstatera att dessa sannolikt var i bättre skick och fyllde en viktigare uppgift under Moster Lenas dagar än vad fallet är i dag. Tillåt mig återge vad jag anförde i trafikdebatten den 1 juni 1979: ”Centern menar att riksnätet för persontrafik tills vidare utgöres av alla de banor somii dag trafikeras. Detta främjar bäst en aktiv närings-, regionaloch lokaliseringspolitik och tillgodoser också totalförsvarssynpunkter. Vi menar också att det vikande resandeunderlaget på det olönsamma bannätet inte bara är en följd av utglesningen på landsbygden utan även av taxepolitik, stelbent tidtabellsläggning, indragning av turer m.m. Vi ser därför med tillfredsställelse på SJ:s förslag att radikalt sänka taxorna och ta upp en intensivare marknadsföring för att få ett ökat antal trafikanter att utnyttja järnvägens tjänster. Men vi menar också att det krävs minst tre års försök med taxesänkningar, serviceförbättringar etc. för att en utvärdering skall kunna ske.

Om riksdagen genom att stöjda utskottsmajoriteten skulle fatta beslut om en sådan kategoriindelning, så innebär detta också indirekt att man ger direktiv åt SJ att inte upprusta de banor där man skall pröva huruvida fortsatt persontrafik skall upprätthållas.” Ingen torde kunna förneka att mina farhågor 1979 tyvärr till fullo besannats. Vi får ju nästan dagligen vittnesbörd om detta i massmedia. Men å andra sidan har också mina förhoppningar om ett ökat resande även på glesbygdsbanorna som en följd av SJ:s lågprissatsning blivit väl uppfyllda. Tillströmningen av resenärer på exempelvis inlandsbanan har t.o.m. överträffat mina förväntningar. Låt mig ytterligare utveckla motiven för att vi centerpartister i reservation 6 till trafikutskottets betänkande 1980/81:19 ånyo kräver att alla nu trafikerade bandelar hänförs till riksnätet, något som i sin tur innebär ett bifall till ett antal motioner med krav på att resp. banor skall hänföras till riksnätet. Centern finner det vidare angeläget att de regionala trafikhuvudmännen bereds möjlighet att förutsättningslöst pröva hur trafikförsörjningsproblemet skall lösas och vill också erinra om att organisationen av den kommunala och regionala trafiken endast i ett fåtal regioner är fullt utbyggd. Detta är enligt vår uppfattning ytterligare ett skäl för att avvakta med de förändringar ibannätet som nu aktualiserats i vissa landsändar av transportrådet. Ställning i sådana frågor bör i vart fall inte tas innan effekterna av ovannämnda treåriga lågprissatsning kunnat utvärderas. Därtill kommer att huvudmännen också behöver något års erfarenhet av hur nya tidtabeller och linjedragningar för regionens bussar m.m. påverkar tågresandet. Vi förutsätter slutligen att eventuella framtida nedläggningar av persontrafik på järnvägslinjer inte får medföra någon kostnadsövervältring från staten till kommuner/landsting. Av bl.a. här angivna skäl anser centern att samtliga av SJ nu trafikerade bandelar bör hänföras till riksnätet. Vi hävdar också att inlandsbanan bör behandlas som en enhet, eftersom den utgör en livsnerv i Norrlands inland. Vi förutsätter därför att SJ i samarbete med arbetsmarknadsmyndigheterna tillvaratar alla möjligheter till en snabbare upprustning av inlandsbanan med bibanor, till fromma för näringslivet och invånarna i regionen. Motionsledes har framförts en rad yrkanden om upprustning av skilda järnvägslinjer och bandelar. Från centerns sida hävdar vi att i ett läge med begränsad tillgång på investeringsmedel målsättningen måste vara att skapa en jämlik och godtagbar standard på alla järnvägsbanor framför att öka standarden på ett fåtal trafikstarka bandelar. Mot denna bakgrund anser vi att SJ under de närmaste åren bl.a. måste prioritera den upprustning m.m. av bandelar som motionärerna kräver, eftersom trafiken i annat fall snart måste avvecklas eller hastighetsbegränsningar eller annan försämring av servicen av trafiksäkerhetsskäl tillgripas. Som exempel kan anföras de i dagarna aktualiserade åtgärderna på bandelen Arvika-Mellerud. Under hänvisning till det anförda och med anledning av motionsyrkanden bör riksdagen alltså ge regeringen till känna hur SJ bör prioritera sina banupprustningar under de närmaste åren. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till reservationerna 6, 7 och 8.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar finns flera motioner som yrkar att järnvägen Bjärka/Säby-Västervik, som går mellan Östergötlands och Kalmar län, skall hänföras till riksnätet. När riksdagen 1979 fattade beslut om den nya trafikpolitiken beslöts att indela järnvägsnätet i dels ett s.k. riksnät, dels en grupp där frågan om fortsatt persontrafik skulle prövas, dels en grupp där ytterligare utredningar skulle göras. Riksdagsbeslutet berör de för Östergötlands och Kalmar län gemensamma bandelarna Linköping-Hultsfred och Bjärka-Säby-Västervik. Enligt riksdagsbeslutet fördes bandelen Linköping-Hultsfred till riksnätet, medan bandelen Bjärka-Säby-Västervik hamnade i den grupp för vilken ytterligare utredningar skulle göras. I enlighet med riksdagsbeslutet har regeringen gett SJ i uppdrag att utarbeta en plan för upprustning av riksnätet. Riksdagens beslut får därför den effekten att av de båda nämnda bandelarna kommer den ena att rustas upp medan den andra kan bli nedläggningshotad. Vi motionärer menar att alla de skäl som talade för att järnvägen Linköping-Hultsfred skulle föras till riksnätet också talar för att järnvägen Bjärka-Säby-Västervik bör föras dit. Resandeundersökningar visar att bandelen Bjärka-Säby-Västervik har betydligt högre resandefrekvens än övriga bandelar som inte tillförts riksnätet. Därtill kommer att bandelen har en betydligt högre resandefrekvens än många av de bandelar som införlivats med riksnätet. På bandelen finns således ett omfattande resande trots att banan f.n. är dåligt underhållen, vagnsparken nedsliten och tidtabellen lagd så, att den inte passar arbetsoch skolresor. Om de här sakerna förbättras, vilket rimligtvis borde ske om banan tillfördes riksnätet, skulle antalet resande med säkerhet öka ytterligare.

Jag menar alltså att bandelen Bjärka-Säby-Västervik uppfyller de kriterier som riksdagen 1979 satte för att en bana skulle ingå i riksnätet. I reservation nr 6 hävdar vi centerpartister, precis som 1979 och som Rune Torwald här sagt, att samtliga av SJ nu trafikerade bandelar bör hänföras till riksnätet. Ett skäl till detta är att vi tyvärr börjar få erfarenhet av att SJ synes ha tolkat riksdagens beslut så att man inte bör göra några upprustningar på de bandelar som inte tillhör det av riksdagen fastställda riksnätet. Med en nedsliten bana, dåliga vagnar och en tidtabell som inte passar stora resandegrupper har dessa linjer små chanser att utgöra det konkurrenskraf tiga alternativ till busstrafiken som de ur regionalpolitiska, energimässiga och servicemässiga synpunkter borde utgöra när de regionala trafikhuvudmännen skall pröva hur trafikförsörjningen kan lösas. Med en sådan politik får enligt min uppfattning dessa huvudmän inte en fair chans att förutsättningslöst jämföra olika trafikalternativ. Det ger inte järnvägen en fair chans att konkurrera. Herr talman! Av alla dessa skäl yrkar jag bifall till reservation nr 6, vilket innebär bifall också till motion 1980/81:185 av Gösta Andersson och mig själv samt till motionerna 449, 463 och 576, yrkande 1, vilka alla är från i år och alla återfinns under moment 17 a.

Herr talman! Utskottsminoriteten har, i vanlig ordning, tillfört det betänkande som nu behandlas ett antal reservationer. Reservationerna 1 och 2 innebär krav på ökade kostnader med tillsammans 220 milj.kr. I dag följer alltså socialdemokraterna den linjen att man skall öka landets utgifter och därmed bidra till ett större lånebehov. En annan dag kritiserar man att vi lånar pengar — även om det sker till gemensamt beslutade kostnader — och anser att sparandet måste komma i första hand. Det är en i sanning något egendomlig politik — en ansvarslös politik, som endast kan ha till syfte att fiska röster. Det talas nu och då om bypolitik i den här kammaren. Oftast sker det i ogillande ordalag. Det är nämligen fult enligt mångas mening att driva bypolitik på riksnivå. Men ingen regel utan undantag. Ibland kan det vara legaliserat, om det utförs på Stockholmsnivå. Jag anser det vara lika mycket bypolitik när man försöker få huvuddelen av vår gemensamma kaka till Stockholmsregionen som när vi landsortspolitiker söker slå vakt om våra landsändar. Människorna i Värmland, Norrland och Småland har lika stor rätt till våra gemensamma tillgångar som de som bor i Täby, Bromma eller Flemingsberg. För Bertil Zachrisson i egenskap av utskottsordförande tycks detta inte vara en självklarhet. Summerar man de krav som trafikutskottets minoritet ställt sig bakom det senaste året, så blir det fråga om miljardbelopp till Stockholmsregionen. Utskottsmajoriteten har tagit hänsyn till det rådande ekonomiska läget i landet och ställt sig bakom en mera rättvis fördelning av tillgängliga medel. Vi är alla medvetna om de stora behov som finns i Stockholmsregionen, och då i första hand när det gäller trafikproblemen söderut — dvs. på sträckan Älvsjö-Flemingsberg. Men, som utskottet säger, i avvaktan på ett slutligt avtal mellan SJ och Stockholms läns landsting bör de investeringar som man anser nödvändiga för att undvika akuta kapacitetproblem i pendeltågstrafiken kunna göras inom anslagsramen. Nej, Bertil Zachrisson, det är ingen solidarisk politik att inte vara beredd till uppbromsning av investeringarna även i Stockholmsregionen — det är bypolitik och röstfiskeri på lokal nivå. Men det är också röstfiskeri vid rätt tidpunkt på dygnet.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
Herr talman! Bara ett par korta kommentarer till vad herr Rejdnell sade. Tydligen har inte herr Rejdnell fattat att det finns vissa investeringar som man kan göra — man kan t.o.m. låna pengar till dem därför att de är produktiva. Investeringar hos SJ innebär att man får en bättre infrastruktur, som i sig är en förutsättning för att öka industrisektorns möjligheter att transportera sina produkter och även innebär en direkt expansion i den tillverkande industrin. Det är alltså ganska lönsamma investeringar. I dagens konjunkturpolitiska läge innebär ökade investeringar av det slaget att man faktiskt ger SJ en bättre driftekonomi. Därför är det, herr Rejdnell, ganska brainvesteringar. Sedan finns det investeringar som herr Rejdnell ställer upp på, inom försvaret och på andra ställen, men som är ganska döda investeringar, och dem kan man dra in på. Till sist frågan om bypolitik. Jag hade anledning att med kommunikationsministern nyss beröra frågan om investering i spåret i Älvsjö. Det är faktiskt så, herr Rejdnell, att det kanske blir möjligt för herr Rejdnell att komma litet snabbare hem till sin del av Sverige, om vi får en bättre tågföring i Stockholmsområdet. Om det bara var av bypolitiska intressen som vi önskade denna investering, fanns det ingen anledning att göra den — det kan jag hålla med om. Men det är just därför att tågföringsproblemen kring Stockholm är så stora och för att man skall kunna skapa utrymme både för en bra lokal trafik och för en interregional trafik som vi behöver investera i spåret i Älvsjö.
Herr talman! Jag kan hålla med Bertil Zachrisson om att det finns lönsamma investeringsmöjligheter. Och vi skall inte ta upp något annat än den bit som det här gäller, dvs. trafikfrågorna. Investeringar inom försvaret hör inte hemma i den här debatten. Skillnaden mellan förhållandena i Stockholmsområdet och i övriga landet är att det i Stockholm uppstår problem, därför att man inte har plats för tillräckligt många turer på befintliga linjer — och därmed kräver man dubbelspår bl.a. mellan Älvsjö och Flemingsberg — medan det ute i landet ofta är så att man inte har tillräckligt många turer per dag på de linjer som fortfarande finns kvar. Många linjer har måst läggas ned på grund av bristande underhåll. Jag skall inte gå in på hur länge underhållet har varit bristfälligt. Ett mycket stort antal linjer har, som jag redan sagt, inte en meningsfull trafiktäthet. Kommunikationerna blir helt enkelt inte använd bara. Trafikanterna tvingas i stället över till egna kommunikationsmedel — oftast till bilen. Skillnaden är då att bilen inte subventioneras av staten. Bilkostnaderna får den enskilde själv svara för. Men något straff skall man kanske ha för att man är bosatt långt borta från huvudkommunen eller övriga orter utefter de stora trafiklederna. Jag tycker att vi bör tänka på lönsamma investeringar över hela landet — inte bara i Stockholmsregionen.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 25 behandlas formerna för styrning av försäkringskassornas förvaltningsutgifter. Vi socialdemokrater i utskottet har till betänkandet fogat en reservation, som gäller tidpunkten för genomförandet av ett nytt rambudgeteringssystem. Vi accepterar rambudgeteringen, men det krävs tid för förberedelser av reformen, varför det nya budgeteringssystemet bör genomföras först budgetåret 1983 83. Utöver propositionen har utskottet haft att behandla en socialdemokratisk och en moderat motion, 2091 och 2092. I båda dessa motioner vill man flytta fram genomförandet av reformen till budgetåret 1983/84.

I en delrapport från översynen av riksförsäkringsverket, den s.k. RFV-översynen, anses att sambandet mellan olika strukturella och organisatoriska faktorer och försäkringskassornas förvaltningsutgifter ännu är otillräckligt klarlagda. Delrapporten understryker att riksförsäkringsverket måste göra mer ingående analyser och jämförelser samt att det nya systemet förutsätter att kassorna har ett väl utvecklat planeringsoch uppföljningssystem. Även departementschefen säger: ”Det föreslagna systemet kräver en väl utvecklad planeringsoch budgetprocess.” Skall riksförsäkringsverket och försäkringskassorna på ett friktionsfritt sätt kunna genomföra det nya systemet krävs det tid för noggranna och väl genomtänkta förberedelser. Tiden fram till budgetåret 1982/83 är för kort. Det behövs minst ett års längre förberedelsetid. Det är alla som i praktiken arbetar med dessa frågor överens om. Skulle denna tid inte medges riskerar en god idé att bli en halvmesyr. Det vore heller inte någon uppmuntran för personalen i kassorna, en personal som nu på många sätt visar en god vilja att verkligen ta till vara alla besparingsmöjligheter. Vår gemensamma målsättning är ju att åstadkomma besparingar. Det pågår redan nu ett omfattande arbete ute i kassorna för att åstadkomma detta. Låt därför de berörda få arbetsro så att de så smidigt och effektivt som möjligt kan komma in i det nya rambudgeteringssystemet, vars huvudsakliga innebörd är att göra besparingar. Med tanke på det jag anfört och med tanke på att det här i riksdagen även finns flera borgerliga ledamöter med betydelsefulla uppdrag i försäkringskassor och försäkringskasseförbund, dvs. ledamöter med nära kännedom om den praktiska verkligheten, borde väl reservationen kunna få dessas stöd. Besparingar görs, och det är så som det anförs i moderatmotionen: ”Det torde f.n. vara till fyllest med det uppdrag regeringen givit riksförsäkringsverket att ombesörja att erforderliga åtgärder vidtas för att avsedda besparingar skall kunna uppnås i kassorna.” Det gäller att ta en ställning som bäst gagnar både försäkringskassor och allmänhet. I fråga om ikraftträdandet tillgodoser vår reservation de båda avlämnade motionerna. I detta fall kan väl prestigen få vika för förnuftet. Med detta yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! I detta fall är det så, som Lars-Åke Larsson redan har sagt, att oenigheten endast gäller tidpunkten för genomförande av en reform som alla i övrigt är överens om. Det är en typisk bedömningsoch lämplighetsfråga, där man efter ingående överväganden kan komma till olika slutsatser, och det har vi gjort. Även ute på fältet har man kommit till olika slutsatser. Det är inte så, att remissopinionen är helt enhällig när det gäller en längre förberedelsetid. Inom utskottsmajoriteten har vi sagt oss att det under alla omständigheter kommer att bli övergångssvårigheter, när man går över till ett nytt budgeteringssystem. Men vi har stannat för att tro att det kommer att bli övergångssvårigheter oavsett om man sätter i gång om ett år eller om man sätter i gång om två år. Och vi menar helt enkelt att det finns ingenting som talar för att svårigheterna blir så mycket mindre om man väntar ett år till. I stället har utskottet, liksom departementschefen, sagt att man får räkna med att det tar sin tid innan ett nytt system riktigt fungerar. Herr talman! Med denna enkla motivering yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bara en helt kort kommentar — jag tror inte det behövs mer. Utskottsmajoriteten erkänner ju själv att det kan bli en hel del svårigheter. För den som vill vara saklig är det ändå självklart, att får man en längre förberedelsetid, har man också större möjligheter att klara av svårigheterna. Kommer det så här hastigt löper man också, som jag sade i mitt förra anförande, risken att reformen blir en halvmesyr, och då skulle vi vara tvungna att dras med besvären en ganska lång tid.

Herr talman! När man diskuterar yrkesmedicin och företagshälsovård, måste man ju anknyta till arbetsmiljön i dess helhet. I den politiska debatten har frågor om arbetsmiljön tonats ned och kommit i skymundan. Det betyder inte att arbetsmiljön på något sätt är tillfredsställande. Tvärtom tenderar den snarare att försämras. Regeringen befrämjar ju en politisk utveckling som innebär att det skall bli fritt fram för industrin och arbetsplatserna när det gäller en ökad lönsamhet. Produktiviteten ställs i högsätet, utan att man gör någon som helst jämförelse med vad det kostar för de människor som måste bära dessa bördor. Krav reses på minskad ledighet. SAF och dess anhang för en jättekampanj mot att arbetare ens skall få ta ut den lagstadgade ledigheten. Kampanjen fortsätter när det gäller sjukfrånvaron. Karensdagar skall kanske införas. Arbetare skall tvingas till arbetsplatsen. Kraven ökar på förlängd arbetstid och mer övertid. Allt fler underordnas mätsystem för att prestationen skall ökas. Därvid utnyttjar man datatekniken. Elektroniken utnyttjas till arbetsprocesser som uttunnar arbetets värde. För att man skall kunna öka effektivitet och produktivitet tillförs arbetslivet nya gifter och kemikalier. Vi kan nog snart få läsa om en katastrof i arbetslivet igen — kanske en ny katastrof som är jämförbar med den vi upptäckte på 1960-talet och i början av 1970-talet. LO-undersökningen visar att arbetsmiljön har försämrats, framför allt när det gäller den psykiska miljön, och att allt fler vantrivs på sina arbetsplatser. Regeringen och riksdagsmajoriteten understödjer denna utveckling i arbetslivet — och tydligen med öppna ögon. Följdriktigt — utifrån denna ståndpunkt — stävjas alla ingrepp som syftar till att förbättra arbetsmiljön. Utformningen av arbetarskyddsstyrelsens anvisningar är ett exempel på hur regeringen tänker sig framtiden. Anvisningar som inskränker på effektiviteten och produktiviteten och därmed lönsamheten skall tydligen inte få ges från arbetarskyddsstyrelsen, om man får tro de diskussioner om intentionerna som förs i regeringen. Några krafttag mot den försämrade arbetsmiljön kaninte spåras i regeringens och riksdagsmajoritetens handlande. Snarare är det fråga om motsatsen till sådana krafttag. Detta återspeglas i synen på företagshälsovården och dess roll. En god företagshälsovård med inriktning på eliminering av risker och på medicinsk övervakning av yrkesbetingade sjukdomstillstånd skall egentligen vara en rättighet. Men så är inte fallet. Företagshälsovården skulle kunna spela en mycket viktig roll både för att motverka en försämring av arbetsmiljön och för att medverka till en förbättring av den. Men företagshälsovården är underkastad kapitalismens lönsamhetslag. Vore den lönsam, skulle det säkert tillkomma en lagstiftning som gjorde att det blev full fart på företagshälsovården. Endast en tredjedel av alla arbetare har nu tillgång till företagshälsovård. F.n. regleras företagshälsovården av avtal mellan LO, SAF och PTK — motsvarande avtal gäller på den statliga och den kommunala sidan. Någon obligatorisk plikt att anordna företagshälsovård för de anställda finns varken ilagelleri avtal. Vpk har emellertid krävt en lagstadgad skyldighet att inrätta företagshälsovård för alla anställda före 1985, och i direktiven till 1976 års utredning om företagshälsovård och yrkesmedicin uttalas att en allomfattande företagshälsovård skall eftersträvas. Enligt avtalen om företagshälsovård skall denna vara underställd en skyddskommitté eller särskilda skyddskommittéer med arbetarmajoritet. Detta är ett väsentligt framsteg, men långt ifrån tillräckligt för att garantera frihet från arbetsgivarstyrningen. Rekrytering och anställningsförhandlingar sköts av personalavdelningen eller av en verkställande direktör för en företagshälsovårdscentral, där ofta långt mer än ordinära förmåner kontrakteras. Den företagsläkare som öppet ställer sig på fackets sida hamnar i onåd och kan riskera sin anställning eller sina möjligheter till fortsatt verksamhet. Företagshälsovårdens personal skall grunda sina bedömningar på bästa möjliga vetenskapliga underlag och varken övereller undervärdera riskerna. Det är de arbetande som är utsatta för riskerna, och det får inte råda någon tvekan om att företagshälsovården skall vara till för de anställda. Därför måste också de anställda ha hela inflytandet över tillsättandet och ledningen av företagshälsovården. Samordning med landstinget, som har det övergripande ansvaret för hälsooch sjukvården, måste ske. Anställningar bör ombesörjas genom landstinget, och facket bör leda företagshälsovården. Landstingen har i allmänhet grovt misskött företagshälsovården för sina egna anställda, men detta är ju inget argument för att t.ex. privatanställa företagsläkare, lika litet som dålig personalpolitik inom ett landsting skulle vara ett argument för privata sjukhem. Nej, de privatanställda företagsläkarna innebär en utvidgning av det privata sjukvårdsområdet vilken vi från vpk anser måste stoppas. 1976 års företagshälsovårdsutredning har under fyra års arbete enbart presenterat ett delbetänkande om yrkesmedicin. Detta är återigen ett uttryck för den nonchalans som visas de anställda. Hade utredningen och regeringen ansett den här frågan viktig, hade man väl sett till att utredningen hade kommit fram. I stället är det väl så att regeringen och riksdagen — och framför allt socialutskottet — år efter år har hänvisat till ”sittande utredning”. Så sker också i år. Utredningen blir ett alibi för bristande politisk vilja och prioritering. Beslut om obligatorisk tillgång till företagshälsovård, som vpk föreslagit i motionen 1475, måste genast fattas. Tyvärr har utskottet i dess helhet — och då även socialdemokraterna — visat sitt ointresse när det gäller företagshälsovård, precis som regeringen gör. Med hänvisning till socialutskottets betänkande 1977 79:33 har vpk-yrkandet rutinmässigt avstyrkts. Man kan inte med den bästa vilja i världen se någon tillstymmelse till saklig behandling av vpk-yrkandet eller på vilka vägar utskottet tänker sig att lösa frågan eller kanske vilka avgöranden man tänker sig att fatta framöver, utan man hänvisar bara till det allmänna samhällsekonomiska läget. Jag undrar: Vad har utskottet för vyer, och när skall vi få företagshälsovård för alla arbetare? Vpk har länge krävt en utbyggnad av de yrkesmedicinska klinikerna, i första hand hos regionsjukhusen men även vid länssjukhusen. Under 1980 presenterade den här utredningen ett delbetänkande. Det kom sent, men det tillgodosåg till en viss del här kraven. Från visst håll har under remissarbetets gång emellertid framförts betänkligheter mot ett inrättande av yrkesmedicinska kliniker på länsnivå. I stället föreslås ingenting alls, eller ”miljömedicinska kliniker”, något som även diskuterats av Landstingsförbundet. Vpk har ju i andra sammanhang uttalat sig för en kraftig utbyggnad av landstingens förebyggande aktiviteter och ser därför positivt på varje förstärkning när det gäller åtgärder mot miljöskador. Ytterligare utredningar får emellertid inte försena inrättandet av yrkesmedicinska enheter. Inte heller torde det innebära några svårigheter att samordna enheter för omgivningshygieniska och socialmedicinska enheter med arbetsmedicinska. Snarare torde det vara en fördel om de arbetsmedicinska enheterna kunde startas omedelbart. Den utredning som lagts fram överensstämmer i grunden med andra utredningar, från 1978 och 1963. Tidigare förslag har förtigits. Jag hoppas därför att detsamma inte händer med det här förslaget. I stället måste förslaget snarast leda till åtgärder. Utskottet vill emellertid inte lagstiftningsvägen ålägga sjukvårdshuvudmännen att bygga ut yrkesmedicinen. Vad vill man då göra? Man hänvisar till de ekonomiska ramarna — åtminstone i viss mån — och till kommunernas möjligheter. Kommer vi att få någon yrkesmedicin innan det samhällsekonomiska läget förbättras? Ja, svarar man att vi inte får det, så är ju det klara besked. Man avslöjar i så fall regeringens och utskottets prioritering och fördelning av resurserna. Regeringen och utskottet vill ju i andra sammanhang vara med och försämra arbetsmiljöerna och arbetsbetingelserna. Men när det gäller att vara med och värna om de arbetandes hälsa, då vill man tydligen inte vara med. Då hänvisar man till utredningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1475 i samtliga delar.

Herr talman! Även jag är glad åt enigheten inom utskottet i huvudfrågorna, bl.a. i frågan om den kommunala tillsynen. Den socialdemokratiska reservationen gäller huruvida man även i fortsättningen, alltså efter det kommande budgetåret, skall öronmärka S milj.kr. till löntagarorganisationernas insatser på forskningsområdet. Utskottsmajoriteten stöder regeringens förslag att de fackliga organisationerna skall få 5 milj.kr. för nästa år men att man sedan skall få söka bidrag för varje projekt för sig. Jag vill understryka att det inte är fråga om att ta bort de här 5 miljonerna från fonden — de skall finnas kvar där. Det är bara fråga om att man skall pröva varje projekt. Självfallet blir det då också så att man måste hålla sig inom ramen för vad arbetarskyddsfonden är avsedd för. Man kan nog påstå att en del av den verksanihet som bedrivits för dessa 5 miljoner inte har legat inom den ramen. Man måste också komma ihåg att när vi har begränsade resurser är det en fördel om man varje år kan avgöra var pengarna skall satsas. Jag tror att man även inom löntagarorganisationerna har en känsla för att det finns annat inom det arbetsrättsliga området som kan vara viktigare än dessa 5 miljoner, även om man naturligtvis gärna vill ha dem. Ett tecken på det är att de här medlen inte precis har gått åt i någon rasande takt. Om det är så, som det sades vid den utfrågning vi hade i utskottet, att en stor del av verksamheten skulle försvinna om man inte hade de särskilda anslagen, är väl också det ett tecken på att inte all den verksamhet som bedrivs för dessa pengar är den mest angelägna. Det är nu en gång så att om man har begränsade resurser måste man vara beredd att flytta medel från en aktivitet till en annan. Nu har organisationerna fått stöd i uppbyggnadsskedet, och jag är övertygad om att man inom organisationerna, om man anser att det här är en mycket viktig verksamhet, kommer att bekosta i varje fall en del av den själv. Dessutom kan man, som sagt, söka pengar varje år för konkreta projekt. Lars-Ove Hagberg klagade på att utskottet inte hade gett vpk-motionen en saklig behandling. Den innehåller ju inte så väldigt mycket nyheter, och jag tycker därför att vi ganska lugnt kan hänvisa till vad vi har sagt tidigare. Men om man beskyller regeringspartierna och socialdemokraterna för att här i riksdagen stödja försämringar av arbetsmiljön och stävja varje försök till förbättringar av arbetsmiljön, som Lars-Ove Hagberg gjorde, då skall man inte komma och klaga på att ens förslag inte har fått en saklig behandling. Det förefaller som om vpk över huvud taget inte har upptäckt den stora upprustning som har skett av arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen eller den nya lagstiftningen på arbetsmiljöns område. Vpk bara säger att alla andra är ute för att försämra och för att försvåra förbättringar. Vill ni föra den argumentationen så gör gärna det — men kom inte sedan och klaga på att andra inte är sakliga. När det gäller företagshälsovården arbetar en utredning som snart kommer att vara färdig.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

Herr talman! Gabriel Romanus säger att resurserna är begränsade. Men frågan är då hur man prioriterar. De begränsade resurserna satsas nu ohejdat på exportindustrin. De används till allt som gynnar lönsamheten och effektiviteten, dvs. produktiviteten. Det kommer också att drabba arbetslivet. Jag vidhåller att vår motion inte fått någon saklig behandling. Man kan naturligtvis upprepa vad man sade 1977, 1978 och framöver och säga att företagshälsovården och yrkesmedicinen i dag står på samma punkt som då. Men det gör den inte. Den senaste LO-undersökningen visar att arbetsmiljön i vid mening återigen är på väg att försämras. Jag förnekar inte alls att vi under 1970-talet har fått stora resurser, men de räcker inte alls till för de behov som finns. Och när arbetsmiljön nu återigen börjar försämras kan man inte gömma sig bakom utredningar, Gabriel Romanus. Då gömmer man sig för verkligheten! Erkänn åtminstone det i så fall, Gabriel Romanus. Säg att ni ger tusan i arbetslivets folk! De får slitas ut. Det innebär den ståndpunkt ni intar, men ni försöker gömma er bakom utredningar. När kan vi — med de resurser utskottet hänvisar till — få en företagshälsovård åt alla arbetare, vilket är så behövligt? Har utskottet något tidsperspektiv, Gabriel Romanus? Utskottet har ju klart för sig att vi har en mycket dålig ekonomisk situation. Hur tänker man då prioritera framöver? Man har väl i utskottet ändå några tankar om det! Utskottet säger att det snart kommer ett betänkande från utredningen. Ja, vi har fått ett delbetänkande om yrkesmedicinen, men det har ännu inte åtgärdats, och det ser inte ut att bli åtgärdat. I utskottets betänkande hänvisas allra först till det samhällsekonomiska läget. Utskottet vill inte göra någonting alls för att få sjukvårdshuvudmännen att ta itu med det här. Och samtidigt försämrar man den kommunala ekonomin. Hur går det då? Vad vill egentligen Gabriel Romanus och hans kompisar i utskottet när det gäller yrkesmedicinen och företagshälsovården? Den sakliga behandlingen borde man väl ändå ge motionen att man anger det! Man kan inte behandla ett yrkande utan att ta upp den verklighet som döljer sig bakom det. Därför menar jag att motionen inte är sakbehandlad. Yrkandena är inte insatta i något sammanhang. Utskottet bara gömmer sig bakom utredningar.
Herr talman! Det är riktigt att vi har begränsade resurser och att man här och där måste göra besparingar. Men det som här föreslås är inte en besparing, utan det är att vi skall få möjlighet att använda arbetarskyddsfondens resurser och därvid vid varje tillfälle göra en bedömning utan att låsa Smilj.kr. för ett särskilt ändamål. Det är alltså inte fråga om att ta bort några resurser från arbetarskyddsfonden. Det tycker jag det är väsentligt att understryka. Nu säger Ivar Nordberg att det är bara 1 96 av det totala beloppet, så det är inte så stor summa. Nej, det är sant, men å andra sidan är mycket annat också bundet i arbetarskyddsfonden, och det är inte heller någon stor summa för löntagarorganisationerna själva. De har också betydande resurser. Vad de inte kan få ut inom ramen för arbetarskyddsfondens bestämmelser kan de säkert bekosta själva, nu när de har fått hjälp till uppbyggnaden. Ivar Nordberg förklarar — och det tror jag att vi alla känner till — att det inte är fråga om forskningsprojekt utan om att förbereda sådana. Jag skulle vilja säga att löntagarorganisationerna här har haft en gynnad ställning. Det är inte alla som får statliga medel till att förbereda ansökningar om forskningspengar. Jag tycker därför inte att det finns någon anledning att klaga. Jag kan inte i detalj redogöra för de kontakter som ägt rum, men mitt intryck är att kontakterna mellan arbetsmarknadsdepartementet och organisationerna i de här frågorna är goda. Till Lars-Ove Hagberg vill jag bara säga att det var intressant att höra att vänsterpartiet kommunisterna anser att det satsas för mycket på exportindustrin. Jag tror att ni är ganska ensamma om den uppfattningen. Men kom inte och beskriv vår uppfattning som att vi ger tusan i arbetslivets folk, för så är det inte. Det har skett en stor satsning på arbetsmiljön under senare år. Vi har fått arbetsmiljölagen i stor enighet — alla utom kommunisterna — och det har skett en stor utbyggnad av yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen. Exakta tidsplaner för utbyggnaden av företagshälsovården förstår jag att ni vill pressa fram beslut om nu, men det är inte den vanliga arbetsmetoden här, utan det beslutet fattar vi när utredningen föreligger.

Herr talman! Det finns säkra tecken på — ett är väl det som Ivar Nordberg nu har talat om — att den borgerliga regeringen för en politik som gynnar företagsägarna. Forskningen är ett exempel. Arbetarskyddsstyrelsens möjligheter att agera gentemot intressen som företräds av Svenska arbetsgivareföreningen är ett annat. Gabriel Romanus borde veta hur det är ute i arbetslivet och vilka hårdnande villkor som gäller framöver. Det är utifrån den verklighetsbilden man måste fråga: Vad skall vi ha för yrkesmedicin? Vad skall vi ha för företagshälsovård? Gabriel Romanus skall inte säga att vi inte vill satsa på industrin. Någon sådant har vi aldrig sagt. Vad det är fråga om är hur man satsar på industrin. Gabriel Romanus vill på alla sätt understödja den ekonomiska politik som ökar lönsamheten i företagen på ett sådant sätt att det drabbar arbetslivet. Se på vad som händer i dag: Krav på ökad övertid, minskad ledighet, förlängd arbetstid — allt detta står Gabriel Romanus och regeringspartierna för. Ni propagerar ständigt för detta, samtidigt som den kraftfulla kamporganisationen Svenska arbetsgivareföreningen blåser under. Och nu gömmer sig Gabriel Romanus bakom ytterligare en sak: Riksdagens arbetsformer gör att han inte kan svara på om vi skall ha en företagshälsovård för alla arbetare. Både utredningen och riksdagens arbetsmetoder gör alltså att de borgerliga inte kan svara på frågan om arbetare skall ha en godtagbar företagshälsovård.

Herr talman! Huvudfrågan i det här betänkandet är om samhället skall ta ansvar för och förmedla den utbildning och den information som blivande och nyblivna föräldrar i de allra flesta fall behöver. Alternativet känner vi väl till ftån mödravårdscentraler och barnavårdscentraler — det är de många skrifterna från de olika företag, som säljer blöjor och barnmat. Den informationen har förekommit sedan början av 1950-talet, och den är oftast det enda som finns till hands. Det är väl i och för sig inte fråga om någon felaktig eller missvisande information som företagen tillhandahåller i sina skrifter. Det är ingen information som direkt är till skada för föräldrarna och indirekt för barnen. Den verkan för egna syften som företagen får ut av verksamheten via mödravårdsoch barnavårdscentraler är huvudsakligen ett förtroende hos allmänheten, en framtoning av oklanderlig pålitlighet och därmed ökade möjligheter att sälja sina produkter. Den negativa verkan som möjligen kan bli av det är en kanske onödigt stor konsumtion av burkmat och av mjölkersättning. Det finns också en risk att de ansatser som görs från samhällets sida att tillhandahålla information drunknar i det stora kommersiella utbudet, som ju betalas med barnmatsoch blöjfabrikanternas reklamkonton. Ett exempel på det fick man när konsumentverket för ett par år sedan gav ut boken Späda barn i goda händer, som landstingen då erbjöds att köpa till lågt pris. Den innehöll i stort sett samma material som företagens skrifter i samma ämnen — om graviditet, förlossning och spädbarnsvård. Men det gick trögt för konsumentverkets bidrag till information. Endast ett fåtal landsting anskaffade boken. Nu arbetar socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning med informations material till blivande föräldrar, och en del material har redan kommit ut, påpekar utskottet. Det är också positivt att utskottet har uttalat att detta samhällsproducerade material skall ersätta det kommersiella. Frågan är dock fortfarande varför offentliga inrättningar som mödraoch barnavårdscentraler skall distribuera privata företags information, oavsett hur denna information är beskaffad. Det har uppenbarligen under många år fördröjt eller hindrat initiativ från socialstyrelsen att producera information till blivande föräldrar. Nu är det arbetet i gång, och det är bra. Utskottet betonar också vikten av att arbetet med att framställa material, som täcker även övriga behov av neutral information utöver vad som hittills getts ut, fortsätter. Men vad hindrar då att vi begär ett förbud mot kommersiell reklamutdelning på mödraoch barnavårdscentralerna? Herr talman, jag yrkar bifall till motion 1193.